Herr talman! Jag skulle vilja börja med att säga att jag delar finansministerns uppfattning att man inte med ett ord kan beskriva hur tillståndet i svensk ekonomi är, eller i något annat lands ekonomi. Man kan inte heller titta på ett enskilt mått, utan man måste titta på en bred palett av olika mått och göra en samlad bedömning.Sedan måste man också skilja på jämförelser med sig själv i historien och jämförelser med andra länder. Sverige är inte en isolerad ö utan en del av en global ekonomi. Vi är ett litet land, och vi är väldigt beroende av export. Det är det som skapar vårt välstånd i Sverige, men det gör också Sverige sårbart i tider av ekonomisk kris.Vi har haft tider av ekonomisk kris. Faktum är att den kris som har gjort att vi haft en svag ekonomisk utveckling under de senaste sju åren i stora delar av världen är den värsta globala krisen sedan 30-talet. När vi då tittar på ifall det går bra för svensk ekonomi eller inte kan vi inte bara jämföra hur det går för Sverige här och nu med hur det gick för Sverige när vi hade en fantastisk högkonjunktur och en jättepositiv global ekonomisk utveckling. Vi måste också jämföra oss med andra länder.Tittar man då till exempel på statsskulden framgår det att vi under de senaste åren har sett en liten ökning på statsskulden, även om den totalt sett har minskat. Men det beror ju på att det har varit en kris. Jämför man Sverige med de flesta andra länder som är relevanta att jämföra med är Sverige ett av få länder som under den senaste åttaårsperioden har sett sin statsskuld minska.Tillväxten har inte varit lika god nu som under de goda åren 2003, 2004, 2005, 2006 och 2007. Men om man jämför oss med övriga världen är vi tredje bäst i EU, om man tittar på det mått Magdalena Andersson väljer i det här interpellationssvaret, det vill säga bnp per capita i fasta priser. Då är vi tredje bäst i EU och femte bäst i västvärlden.Visst finns det vissa länder som har klarat sig bättre, såsom Japan, Tyskland och USA, men då ska man veta att man med måttet per capita också måste ta hänsyn till att Sverige har haft västvärldens absolut mest generösa asylmottagande och mottagande av människor från andra delar av världen. De har en stor utmaning i att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är klart att detta påverkar det statistiska måttet.Med andra tillväxtmått är vi kanske bäst i världen. Om man tittar på produktiviteten ser man att Sverige har haft en svag produktivitetsutveckling under de senaste åtta åren i jämförelse med de tre åren dessförinnan. Så är det, absolut. Men jämfört med omvärlden har vi haft en väldigt stark produktivitetsutveckling. Vi ligger i topp i jämförelse med övriga EU.Den slutsats jag egentligen vill komma fram till är att Sverige är ett av de länder i västvärlden som har klarat sig absolut bäst. Vi har skapat absolut flest jobb per capita.

Herr talman! Jag delar helt Fredrik Schultes uppfattning att man behöver titta på olika mått. Vi behöver jämföra oss både bakåt i tiden och med andra länder. Beroende på vilka man jämför sig med och vilka mått man använder ser det naturligtvis lite olika ut. Sedan kan man göra en samlad bedömning.Sverige gick in i krisen med ett mycket gynnsamt läge.

Den borgerliga regeringen ärvde statsfinanser i ett fantastiskt gott skick. Det var naturligtvis en fördel för Sverige när vi gick in i krisen. Den tidigare regeringen kunde då genomföra ofinansierade åtgärder utan att vi fick stora underskott i de offentliga finanserna.Det var bra att vi hade det utgångsläget när vi gick in i krisen. Det har naturligtvis hjälpt Sverige, och det gjorde att vi inte drabbades hårdare av krisen än vi gjorde.Om man tittar på krisförloppet som helhet och jämför Sverige med andra länder ser man tydligt att länder som Spanien, Italien, Grekland och Irland har haft betydligt tuffare krisförlopp än Sverige. Om man jämför med en del andra länder och beroende på vilka faktorer man tittar på ser man att Sverige i vissa fall har klarat sig lite bättre och i andra fall lite sämre.Sverige har för tillfället högre ungdomsarbetslöshet än många jämförbara länder. Den är till och med så hög att vi får krisstöd från EU i vissa regioner, och det är ändå ett EU där arbetslösheten är hög. Vi har mycket hög ungdomsarbetslöshet jämfört med många länder. Vi har också en arbetslöshet som ligger högre än i många jämförbara länder, till exempel Tyskland, Danmark och Holland.Vi har en statsskuld som ligger mycket bra till, inte så långt ifrån den nivå som rådde när den borgerliga regeringen tog över, vilket var en låg nivå. Den tidigare borgerliga regeringen sålde ut väldigt mycket statlig egendom, vilket förklarar en del av den sänkta statsskulden.

Däremot har befolkningen vuxit. Produktivitetsutvecklingen har legat stilla, och välståndsökningen - bnp per capita - har inte stigit under de senaste åren.Det ser olika ut med olika mått. Där delar jag helt Fredrik Schultes uppfattning. Jag delar däremot inte Fredrik Schultes uppfattning att svensk ekonomi, tack vare den tidigare borgerliga regeringen, står helt unik i Europa för tillfället. Man har lyckats lite bättre på vissa områden och lite sämre på andra.

Herr talman! Man skulle kunna säga att Magdalena Andersson gör motsatsen till att plocka russinen ur kakan. Man skulle kunna säga att hon plockar hårstråna ur den mat som serveras.Hon försöker på alla sätt hitta de sämsta måtten för hur det går för Sverige och jämföra dem med de länder som med just de måtten har klarat sig bäst. Finansministern försöker på det sättet måla upp en bild av att Sveriges ekonomiska utveckling nog inte har varit så bra, trots allt, därför att det passar hennes egen politiska beskrivning.Sedan stod Stefan Löfven på en presskonferens en dag, den 27 december för att vara exakt, och sa att Sverige har en väldigt stark ekonomi.

Jag menar att den är ohederlig. Jag menar att den står i strid med det som Stefan Löfven sa på presskonferensen den 27 december, nämligen att det går väldigt bra för svensk ekonomi i jämförelse med vår omvärld.Finansministern valde att inte ta upp alla andra länder i Västeuropa som vi har utvecklats bättre än på punkt efter punkt: Finland, Danmark, Österrike, Holland, Frankrike och Belgien. Det råder ingen tvekan om att Sverige är bland de länder i västvärlden som har lyckats absolut bäst.Bnp per capita i fasta priser har som sagt bara ökat med 1-2 procent, men det är väldigt få länder i västvärlden som har sett någon större ökning om man använder samma mått.

Det kan vem som helst kolla; det är bara att gå in på SCB:s hemsida - en halv miljon jobb. Det säger något.Det beror på att vi i Sverige har fört en politik som har uppmuntrat företagsklimat, som har uppmuntrat arbete.

Herr talman! Det är bra om Fredrik Schulte använder sig av hela citatet från statsministern. Det Stefan Löfven säger är att Sverige har en relativtDet finns vissa länder som vi har klarat oss mycket bättre än, medan vi jämfört med andra länder inte står riktigt lika starka. Du bör faktiskt i ärlighetens namn använda hela citatet. Det handlar om en relativt stark ekonomi, och det är precis vad jag har sagt hela tiden. Jag och Stefan Löfven är helt synkroniserade på det området.Du säger att jag använder några få variabler som passar mitt syfte. Men ursäkta, jag har pratat om statsskuld, budgetunderskott, ungdomsarbetslöshet, arbetslöshet, sysselsättningsgrad, produktivitetstillväxt och bnp per capita. Det är inte några få mått, utan det är en ganska bred palett av mått. Jag är helt enig med Stefan Löfven: Sverige står relativt starkt, står sig relativt väl. Relativt vissa länder står vi oss väldigt väl, och relativt andra länder står vi oss lite sämre.
Herr talman! Är Carolina Klüft en bra idrottare?

Det är det som gör Carolina Klüft så bra. Individuellt i varje enskild punkt kanske hon inte är bäst, men sammantaget, i den breda paletten, är det få som matchar henne i att ha bredden.Det är just det som är mitt resonemang. Magdalena Andersson väljer ut ett mått och säger: Beträffande bnp per capita har Japan lyckats bättre. Men vänta nu, Japan har ju en ekonomisk kris av stora mått i termer av att ha en statsskuld som gör att landet närmar sig systemkollaps. USA har också haft lite bättre ekonomisk utveckling när man tittar på det måttet. Men de har klassklyftor av astronomiska mått.Min poäng är att Sverige är som Carolina Klüft: Vi är väldigt bra beträffande nästan alla mått. Beträffande nästan alla mått är vi i topp. Gör man den sammanvägda bedömningen finns det inte många länder som tävlar med oss.
Herr talman! Fredrik Schulte tycker att den tidigare borgerliga regeringen är bäst i världen och att Sverige är bäst i världen. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att det finns jättemycket i Sverige som kan förbättras, och vi är inte i topp beträffande alla mått. Vi är inte i topp när det gäller ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet, till exempel. Däremot har vi låg statsskuld, vilket i huvudsak beror på att den tidigare socialdemokratiska regeringen betalade av på statsskulden.Vi ligger inte i topp när det gäller allt. Vi ligger i topp beträffande några saker och ligger ganska dåligt till på andra områden.Ett område där vi ligger dåligt till, vilket kanske också var orsaken till att vi vann valet, är arbetslösheten, eftersom människor är väldigt otillfredsställda med den höga arbetslösheten och inte minst den höga ungdomsarbetslösheten. Här avser regeringen att sätta in stora och kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de problem som vi har inom det området.Medan Fredrik Schulte lutar sig tillbaka, är nöjd och tycker att Sverige är bäst i världen ser jag att det finns flera områden där vi behöver förbättra oss rejält. Det handlar om skolan, jobben, miljö och klimatomställning och investeringar i infrastruktur och bostäder. Jag ser ett stort reformprogram som jag vill ta tag i. Och jag ser fram emot de synpunkter på det reformprogrammet som du säkert kommer att ha och fortsatta debatter framöver.Överläggningen var härmed avslutad.